Herr talman! Mitt namn finns inte under utskottets utlåtande, men i ett tidigare skede av handläggningen i utskottet talade jag varmt för den linje som utskottet nu gjort sig till tolk för. De anföranden som hållits här har inneslutit en inventering av argumenten för och emot de olika ståndpunkterna. Jag har knappast något nytt att komma med, men jag vill ändå redovisa min hållning något och möjligen polemisera på ett par punkter. Jag tycker att denna fråga är i grunden ganska unik till sin karaktär. Normalt väger man ihop alla möjliga synpunkter. Man samlar plusoch minusvikter och låter vågen till sist slå över åt ena eller andra hållet. För min del för jag i denna fråga fram ett argument, som jag tillmäter yttersta dignitet. Utan att blunda för alla andra argument för och emot, tycker jag att detta speciella argument ensamt kan få vara avgörande. Detta förklarar också att hela mitt resonemang blir mindre komplicerat än det kanske blir för andra. Om jag har uppfattat riktigt efter att ha läst och hört rätt mycket kring frågan, är situationen den, att Vindelälven för närvarande är en helt unik älv i vårt land. Den innesluter forsar och strömmar av ett slag som vi i stort sett har byggt bort där något liknande har funnits förut. Då är frågan, om vi skall kosta på oss att bevara denna unika naturtillgång till kommande generationer eller om vi inte skall göra det. Det intressanta i debatten i dag och i utskottet är att egentligen ingen har hävdat, att det ur ekonomisk synpunkt skulle vara en riktig politik att bygga ut Vindelälven, Vi vet väldigt litet om framtiden, men det man drar fram verkar närmast negativt. Som jag ser det, kan vi inte ha annat än ett riksperspek tiv på den här frågan. Hade vi fyra eller fem älvar, eller kanske bara två, av den här karaktären, skulle mina betänkligheter möjligen falla, ty vi hade då ändå sparat något. Men om det är den sista älven, så tycker jag att vi skall slå vakt om den. Sverige är, som det har sagts, ett mycket rikt land och kommer väl att bli mycket rikare. Vi har väldiga möjligheter att på annat sätt skaffa oss den elenergi vi behöver, men vi kan inte göra en sådan här älv en gång till. Därför tycker jag — särskilt som de andra argumenten är så svaga, att ingen egentligen satsar på mer än ett av dem, nämligen sysselsättningen under några övergångsår — att det vore rimligt att det sades: Låt denna klenod få leva vidare! I denna fråga drar jag mig inte ett ögonblick för att vara litet romantisk; romantik är ett fult ord i mångas öron. Men vad håller vi på med i det här landet egentligen? Överallt i den industrialiserade världen bryter vi ner naturen bit för bit, förgiftar och förfular. Nu har det gått så långt att det sannerligen kommer att krävas enorma tag för att möta de olyckor som är på väg. Inte bara vi här i Sverige, utan hela världen måste samlas kring den saken, annars går det säkert på tok förr eller senare för mänskligheten. Här står vi nu, ett rikt folk. En rad älvar har vi byggt ut och har denna klenod kvar. Skall det vara nödvändigt att bottenskrapa resurserna för det tvivelaktiga nöjet att räkna med en chans, som kanske inte finns, att det vi gör blir en lönsam investering ur kraftförsörjningssynpunkt? Men så finns ju det argumentet som har en makalös slagkraft, nämligen sysselsättningen på kort sikt. Jag vill ge herr Sörlin en liten men ytterst vänlig replik med anledning av vad han sade om att vi måste tänka på situationen där uppe och »skaffa andrum». Men det är ingen ny situation för människorna vid Vindelälven att inte ha jobb. Varför har man inte utnyttjat det andrum vi haft hittills? Varför skall vi ta detta till intäkt för att skaffa ett nytt andrum? Och dessutom — om vi vill göra detta till en riksfråga på det sätt jag gör, måste vi notera att precis samma behov vimlar det av i nästan alla landsändar, Det finns jättelika behov av att ordna sysselsättning och omflyttning av folk. Att just det förhållandet att man kan peka på dessa behov vid Vindelälven skulle tas till intäkt för att bryta ner de argument, som kan finnas för att inte bygga ut älven, tycker jag är att ta till litet grand i överkant. Problemet där är ganska allmängiltigt för hela vårt samhälle, och vi måste ta itu med det i alla fall. Vad som förvånar mig, när sysselsättningsaspekten förs till torgs, är att dess förespråkare ger så litet för motargumentet, att inga erfarenheter pekar på att det på litet längre sikt blir mera sysselsättning, mera boende i bygden, mera ekonomisk livskraft. Tvärtom pekar ju erfarenheten på att man rumsterar om vid utbyggnaden på ett sådant sätt att avfolkningen sedan är en realitet eller flykten i gång i betydande utsträckning. Därför är det väl en litet tvivelaktig omsorg om människorna att se så väldigt kortsiktigt på detta problem. Jag skulle vilja tillspetsa det hela och säga: Jag tycker att det är så väsentligt att bevara denna naturtillgång, att jag, om det vore rimligt ur andra synpunkter — vilket det sannolikt inte är, eftersom vi inte kan behandla människorna olika här i landet — hellre skulle betala arbetslöshetsunderstöd åt dessa människor under åren än att förlora chansen att bevara denna älv.

I framtiden kommer människornas fritidsverksamhet och möjligheterna att så att säga leva rikt på fritiden att vara av väsentlig vikt för samhället att ordna. Detta är ett led i ett sådant arbete. Det har också frågats: Har vi råd? Utan att därmed vilja kritisera någon talare tycker jag, att frågan egentligen är ganska fantastisk när man läser det material som finns. Av den miljard kronor som skall investeras här får vi använda en mycket stor del till material. Allt går inte till löner. Frågan är i lika hög grad om vi har råd i ett läge, där vi inte vet om vi behöver arbetskraften eller om kraftverksbygget kommer att vara den ekonomiskt riktiga formen för en utbyggnad av vår elektriska energi, att göra denna insats. Vill man göra utbyggnaden med tanke på sysselsättningen, tycker jag att man i stället skall vidtaga andra åtgärder. Det har vi alltid råd med enligt min uppfattning. Vi skall inte av ett litet snett perspektiv på en situation, som vi har där uppe men som är ganska allmän i vårt land, hindras att tänka något så när riktigt i denna fråga. Jag kommer så, herr talman, till den formella sidan av detta resonemang. Det har som sagt blivit en text, som utgör en kompromiss på grund av agerandet från det tveksamma utskottet. Det skall dock inte ligga debatten i fatet, något som herr Eric Gustaf Peterson var inne på. Jag tycker det vore i högsta grad rimligt att formulera ett beslut litet mjukt. även om jag i och för sig skulle vilja ha en enhällig riksdag, som säger till Kungen att »strunta i detta», tycker jag ändå det kunde vara vettigt att inse den realism som ligger däri, att denna riksdag ju inte kan binda alla riksdagar i framtiden. Hur många gånger har vi inte haft frågor uppe här till avgörande och slaktat motioner, som sedan väckts på nytt och då blivit positivt behandlade. Att det nu skulle vara fråga om ett absolut definitivt avgörande bestrider jag, ty vi kan inte hindra kommande riksdagar att besluta annorlunda. Vad jag är angelägen om är att riksdagen ger en klar opinion till känna och för regeringen uttalar att vi, om inte nya saker inträffar som så att säga vänder upp och ned på värderingarna, inte tycker att man skall gå vidare i denna fråga.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

Herr talman! Jag skall först anföra några allmänna synpunkter trots att debatten ju i mycket har blivit en tolkningsdebatt. Utbyggnaden av de norrländska vattendragen har ändrat livsbetingelserna för ett stort antal människor. Många har tvingats flytta, andra bor kvar i en ny miljö. En konflikt har uppstått mellan å ena sidan omistliga skönhetsoch rekreationsvärden och å andra sidan den stora kraftpotentialen i älvarna. För en bedömning av frågan om utbyggnad av Vindelälven med hänsyn till de stora ingrepp i naturen som skulle åstadkommas vid den planerade utbyggnaden har man undersökt om landets kraftförsörjning nu påfordrar ytterligare krafttillskott. Enligt utskottet kan kraftbehovet fyllas genom andra kraftkällor än vattenkraft, t.ex. atomkraft. Vi har alltså nu andra möjligheter än tidigare, då man var tvingad att bygga ut älvarna. Vi kan i dag konstatera att Vindelälven inte behöver utbyggas ur elkraftförsörjningssynpunkt. Man har också i debatten framhållit att sysselsättningsproblemen är stora i dessa trakter. De problemen har vi full förståelse för även om vi inte är från Norrland. En utbyggnad skulle skapa sysselsättning under cirka tio år för omkring 500 man. Allt detta skulle bara bli, som herr Persson nyss framhöll, en kortsiktig sysselsättning; det är vi medvetna om. Efter utbyggnaden kan endast ett mindre antal beredas arbete vid anläggningen, och avfolkningen av bygden skulle troligen inte hindras genom utbyggnaden. Vi har i utskottet med anledning härav varit ense om att bestående lokaliseringspolitiska åtgärder i stället måste vidtagas för att ge möjligheter till varaktig sysselsättning. Detta har utskottet också gett uttryck åt i utlåtandet. Efter långa diskussioner och flera bordläggningar, då alla haft möjligheter och god tid att ta kontakter, har vi också varit överens om att med hänsyn till det material, som nu föreligger, någon utbyggnad av Vindelälven ej bör komma till stånd. Vi har i utskottet fått frågan grundligt beredd och diskuterad vid många tillfällen. Till slut kom vi överens om en skrivning. Herr Sörlin var med i den delegation där vi kunde skriva ihop oss, och då trodde jag att vi alla som deltog i det arbetet visste vad vi var med om, utan att man skulle behöva tolka det. Det mesta av vad förste vice talmannen här anfört har varit föremål för överläggningar inom utskottet. Jag är mycket förvånad över att någon av dem som står under det enhälliga utskottsutlåtandet ej längre håller fast vid det. Hade vi vetat detta vid slutbehandlingen i utskottet skulle kanske skrivningen ha varit en annan. Det viktiga i dag är att vi ger ett klart besked — det väntar man i bygderna kring Vindelälven. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Det har redan sagts så många saker i debatten, som man kan instämma i, att man kanske skulle kunna nöja sig med det. Vid något tillfälle kan det ju också vara roligt att få säga, att man helt instämmer med en talare från det socialdemokratiska hållet; jag avser Yngve Persson. Men i alla fall skall jag litet grand ta tiden i anspråk och berätta om en resa utefter en älv som är helt reglerad. Jag tänker på Öster-Dalälven i dess översta del upp till källflödena. Vi kan under den resan konstatera att en älv som utbygges fortfarande är vacker. Man har lyckats skapa natursköna dammbyggnader, det finns spegeldammar som gör att såren i landskapet inte framträder utan det hela ser riktigt hyggligt ut. Ja, faktiskt: det är nya skönhetsvärden som kommer fram. Därför skulle man väl kunna säga att Vindelälven i ny skepnad fortfarande kunde vara en turistattraktion; jag skall inte ifrågasätta att detta kunde vara möjligt. Det resonemang som man här har fört om att man framför allt skall exploatera Vindelälven för att bereda sysselsättning under en tioårsperiod, tycker jag inte innebär någonting annat än en Döbeln-medicin. Efter tio år kommer det att vara tystare kring älven än någonsin. Man får mycket mindre liv i det landskapet än tidigare. De som reglerar älven och sköter vattenfallen sitter kanske i Umeå. Det blir inte många utefter Vindelälven som sysselsätts med det arbetet, eftersom det tekniskt sköts mycket lätt från långt håll. Det är alltså på sikt inte fråga om sysselsättning ur dessa synpunkter. Men vilken betydelse har det ekonomiskt för bygden om man sparar Vindelälven? Dessa kommuner kämpar för livet — för ett näringsliv som ger dem pengar att göra något. Jag tror att de flesta av dessa kommuner på längre sikt kommer att ha betydligt större möjligheter att skaffa sig näringsliv om Vindelälven är orörd. Jag tror att man utan vidare kan förutsätta, med den exploatering som i dag sker på alla naturom råden i vårt land och som gör att det snart inte finns något ursprungligt och naturligt längre, att det kommer att vara mycket attraktivt för många att fara dit som turister. Därför kan man säkert inom detta stora område bygga upp en turistnäring som kommer att ge bygden nya pengar. Ju mer levnadsstandarden ökar i landet och ju mer vi kan räkna på turister utifrån, desto säkrare tror jag att den bedömningen blir. Men har man en gång exploaterat älven, så har man undergrävt dessa möjligheter. Har vi då råd att spara älven ur andra synpunkter, t.ex. kraftförsörjningssynpunkt? Den frågan tycker jag knappast man skulle behöva ta upp i diskussionen. Det gäller inte mer än ett mycket blygsamt tillskott — ett års kraftproduktionsökning. För detta offrar man då älven med all dess naturskönhet, och sedan har man egentligen inte någon liknande älv kvar, utom en del skogsälvar ännu längre norrut. Jag tycker att valet inte bör vara alltför svårt. Att man förvägrar utbyggnaden bör i varje fall inte ur bygdens synpunkt framstå som ett rikspolitiskt svek.

Även ur den synpunkten är det viktigt att se frågan på sikt. Om man skall kunna få denna natur att verkligen ge Norrland pengar framöver, behövs det ett normalt fungerande liv där uppe. Man får inte först utarma bygden och sedan komma tillbaka och på annat sätt försöka ösa in pengar på nytt. Man måste redan nu göra upp ett handlingsprogram från dessa utgångspunkter för att försöka ge bygden en framtid, även om älven inte på något sätt kommer att exploateras. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag får väl i likhet med föregående talare konstatera, att mycket under årens lopp har talats i detta ärende, att många avvägningar har gjorts och att massmediadebatterna har hållit intresset vid liv. Alla argument som skulle kunna vädras är ju vid det här laget gamla bekanta, och det finns väl i sak inte så mycket att tillägga utöver utskottets uttömmande skrivning. Det är möjligen ett par kommentarer eller reflexioner som jag ändå skulle vilja göra. Riksdagen skall i dag ta ställning till och fatta ett beslut som efter vad jag förstår har betydelse av stor räckvidd. Tar riksdagen allmänna beredningsutskottets utlåtande representerar beslutet något av en milstolpe, en handlingskraftig uppslutning kring och en praktisk tillämpning av det miljövårdstänkande, som tagit sig uttryck i senaste årets lagstiftning på detta område. Jag är fullt medveten om de svåra avvägningar som politikern kan ställas inför när tekniska och miljömässiga argument står mot varandra och kommunala myndigheter brottas med sysselsättningssvårigheter. Det har väl också i detta stora ärende varit vissa svårigheter att slå fast vad som plägar kallas » det objektivt mätbara» och att komma fram till av båda parter acceptabla bedömningsoch beräkningsnormer.

Jag tror knappast att naturvårdsnämnden haft tillfälle att t.ex. genom operationsoch systemanalys presentera beräkningsgrunder för de alternativa utvecklingsmöjligheter som skulle kunna föreligga, om den mil jö, som är Vindelälven och dess dalgång, via regionplanering och effektiv naturoch miljövård obeskuret räddades för kommande tider. Eftersom herr Yngve Persson har tilllåtit sig att vara romantisk kan jag väl också få vara det och citera den amerikanske författaren Thoreau när han säger: »Mycket viktigare än det som är nytt just nu är det som aldrig någonsin kan bli gammalt.» Men det är klart att de ekonomiska synpunkterna betyder mycket. Låt mig bara nämna att Sverige i år hade enligt uppgift mer än en miljon utomnordiska resenärer. Det är en genomsnittlig ökning av folk från utomnordiska länder med 4 procent. Funnes statistik från de övriga nordiska ländernas Sverige-turister, bleve siffrorna mycket högre, Det tyder ju på att utvecklingsmöjligheterna mot turism och friluftsliv föreligger.

I utredningen påpekas också hur fritiden, bilismen och befolkningskoncentrationen till tätorterna har medfört ökat intresse för rörligt friluftsliv och lett till stegrad efterfrågan på fritidsoch friluftsanläggningar i såväl närsom fjärrområden. Närmare tre fjärdedelar av landets arbetande befolkning ägnar någon del av ledigheten åt sådana former av friluftsliv som kan betecknas som turism. Utredningen har också pekat på den rad av undersökningar som under de senaste decennierna har genomförts för att kartlägga hur mycket pengar turisterna tillför olika delar av näringslivet och i vilken utsträckning dessa inkomster påverkar skatteunderlaget i berörda regioner eller kommuner, Forskare vid olika universitet och högskolor har samarbetat under beteckningen Forskningsgruppen för studium av turismen i Sverige. Ordförande är professorn vid handelshögskolan i Stockholm Gunnar Arpi. Därvid har man kommit fram till att mellan 25 och 35 procent av de flesta orters turistomsättning bildar skatteunderlag. Som exempel vill jag nämna att Jämtlands turistomsättning för ett år uppgick till 48 miljoner kronor. Vad jag vill komma fram till är alltså att turism kan direkt skapa inkomster och skatteunderlag och indirekt ge ekonomiskt underlag för olika serviceanläggningar som annars inte skulle kunna finnas på orten. Att intresset för denna näringsgren är stigande och att den är en ekonomisk faktor att räkna med kommer väl ytterligare att belysas av bl.a. parkeringskommittén, 1963 års fritidsfiskeutredning och 1965 års semesterspridningsutredning. Kommunernas intresse för fritidsoch friluftsanläggningar är stort. Det gäller inte minst Vindelälvskommunerna, där Sorsele har investerat 5,5 miljoner kronor på Nalovardo-området och planerar ytterligare investeringar för semesterby om 100 stugor på samma plats. En viktig förutsättning är naturligtvis att fiske i orörda och icke reglerade vatten står till buds. Ja, herr talman, skälen för och emot en utbyggnad av Vindelälven har ju diskuterats här under lång tid, men jag tror inte att någon har nämnt att atomkraften nu anses kunna kommersiellt konkurrera med vattenkraften och att gränsen för det lönsamma utbyggandet av vattenkraften enligt expertisen infaller under 1970-talet. Den svenska energikommittén har ju enligt uppgift räknat upp 1962 års prognos med 50 procent till 6 miljoner kilowatt kärnkraft år 1980. Det motsvarar ungefär två tredjedelar av all den vattenkraft vi i dag utnyttjar. Vattenfallsstyrelsens Ring hals-projekt — kärnkraft alltså — skall ju ge 3 000 megawatt när stationen är färdig. Gauto ger 40 megawatt. »Det vita kolet» har varit oss till stor nytta, det skall villigt erkännas. Men utvinningen av vattenkraft har också förändrat vår landskapsbild och utplånat omistliga skönhetsvärden. Och nog är det väl närmast ett hälsotecken när en allmän opinion med förespråkare inom riksdagens samtliga politiska partier mot bakgrund av kommande tillgångar i fråga om kärnkraft slår vakt om miljövärdena. Av vissa inlägg här i dag har jag förstått att vad förespråkarna för en utbyggnad framför allt funnit vara skäl som talar för utbyggnad är de allmänna arbetsmarknadssynpunkterna och den injektion som de statliga investeringarna anses ge bygden. Man säger att arbetsmöjligheterna skulle ge andhämtningspaus åt de glesbygdskommuner som nu hotas av folkminskning och att man under utbyggnadstiden får tid att planera för andra sysselsättningar på orten. I egenskap av kommunal förtroendeman har jag en viss förståelse för resonemanget om andhämtningsperiod. Men som riksdagsman skulle jag vilja se problemet ur ett vidare perspektiv.

I ett remissuttalande av Norrlands naturvärn angående Gauto kraftstation finns också en uppgift om att arbetsmarknadsstyrelsens chef offentligen uttalat att Vindelälvens utbyggnad inte krävs ur arbetsmarknadssynpunkt. Vattenfall har ju cirka 500 arbetare i Västerbottens län, och denna månad — november — redovisar länsarbetsnämnden i Umeå 2 209 arbetslösa. Eftersom vattenfallsverket naturligtvis först ser till sin egen fasta arbetsstyrka, skulle det alltså inte bli så många nya arbetstillfällen för de i dag 2209 arbetslösa. Vattenfallsverkets 500 man skulle däremot under några år framåt kunna sysselsättas till priset av Vindelälvens utbyggnad, som enligt vattenfallsverket skulle ge en årlig nationalvinst på 4 miljoner kronor. Dessa 4 miljoner har av den andra partens expertis ansetts ligga inom felmarginalen. Inlandets glesbygder planerar och lever nu i en ovisshet om sin framtid. Kommunerna räknar med regleringsavgifter och särskilda villkorsmedel. Dessa belopp skall täcka bl.a. oförutsedda skador. Ibland får de väl också täcka utgifter som är statsverkets egna, t.ex. vägbyggen. Jag har en uppgift om att så bl.a. skett i Tärna där villkorsmedel lades till den stora genomfartsleden till Norge. Staten är ju enligt lag väghållare. En annan uppgift säger att Gautoprojektet beräknats ge 25 miljoner kronor i skatteunderlag till Arjeplogs kommun. Det är alltså 400 000—500 000 kronor i fem år. För dessa pengar skall kommunen hålla service, skolor, bostäder m.m. under fem års tid för en arbetsstyrka på maximalt 270, som sedan med stor sannolikhet lämnar kommunen för arbete på annat håll. Och folkuttunningen fortsätter. Det förefaller mig som om dessa trakters verkligt stora tillgång är naturen som produktionsfaktor för fritidsoch turistföretag för en tid utan gräns. Men hur kan då dessa glesbygdskommuner i väntan och arbete på bl.a. fritidsoch turistverksamhet erhålla den hjälp till självhjälp och den delaktighet i välfärd och framstegsresultat som är alla svenska medborgares rätt? Efter vad jag förstår måste det nu handlas. Något måste hända och då helst så att det i samarbete mellan samhälle och näringsliv beslutas om lämpliga åtgärder till stöd för inlandets glesbygder. Där måste experterna träda till och lämna förslag på lämpliga arbetsprojekt. Vad finns det att ta till? Ja, Graddisvägen är under utbyggnad med en arbetsstyrka på drygt 80 man. Årets anslag för detta ändamål går på 9 miljoner kronor. Är 80 arbetare på det projektet maximal arbetsstyrka? Narviksvägen är under diskussion, och om vägen byggs kan arbetena påbörjas två år efter det att beslut fattats om vägens utförande. När kommer det beslutet? Kopparfyndigheterna i Arjeplog undersöks för närvarande. Något beslut om kommersiell bearbetning av fyndigheterna föreligger ännu ej. Samma sak syns gälla beträffande Stekkenjokk i Vilhelmina och Frostvikens kommun, där utredningsmannens uppdrag väntas fortgå till sommaren 1968. Marmorfyndigheten i Jokkmokk ger 25 personer arbete, och det förväntas bli en väsentlig utvidgning av verksamheten, troligen under nästa sommar. Norrländska uppsalagruppens skrivelse till regeringen och arbetsmarknadsstyrelsen om att utbildningskurser startas i Sorsele och Junsele är ju det senaste alternativet på sysselsättningsfronten och förtjänar förvisso att uppmärksammas av statsmakt och näringsliv. Så till sist, herr talman, en honnör för de okuvliga adolfströmsborna och den känsla för hem och landskapsmiljö de givit prov på. Trots de många årens ovisshet om hur framtiden skulle gestalta sig har de ändå satsat på och visat att de kunnat försörja sig genom turism och fritidsföretag. I någon mån har de också förlitat sig på regeringsformen 16 §& om rätten för medborgaren att fritt få välja vistelseort inom riket. Herr talman! Av skäl som jag anfört ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Denna fråga är inte ny för kammaren. Den behandlades också vid 1965 års riksdag. Jag var också med bland undertecknarna av den motion som då framlades. Jag har också haft tillfälle att i egenskap av ledamot i naturvårdsnämnden i Norrbotten på ort och ställe under två—tre dagar studera frågan ingående. Jag har haft tillfälle till överläggningar med länsstyrelsen hemma, och det var landshövding Näslund som skrev utlåtandet beträffande Gautos reglering. Om någon person i detta land har varit intresserad av arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitik, så var det landshövding Näslund. Han har alltid beaktat de = arbetsmarknadspolitiska aspekterna. Men trots detta ansåg han att ingreppet var för hårt i den natur det här gäller. Det är fråga om en reglering där man skall höja vattennivån 38 meter. Jag ber att få erinra om att när man gjorde den första regleringen av Suorva, nöjde man sig med 7 meter. Man gick vidare och höjde nivån med 3 meter, och i fjol beslöt man att höja den med 24 meter. Man höjer alltså i Vindelälven nivån på en enda gång lika mycket som man gjorde i Suorva från 1927 till 1966. Det är ett hårt ingrepp i den fjällvärld, som det här är fråga om och som är säregen ur många synpunkter. Man dränker det område som är det äldsta när det gäller övre Norrlands industrialisering. Jag tänker på den anläggning som har funnits i Adolfström under Nasafjällstiden. Allt detta skall nu bli botten på den blivande dammen. Det har också här påpekats vad denna fråga betyder för Umeå universitet. Det var efter många och långa överläggningar som Umeå lyckades få detta universitet, och det vore väl därför en hederssak för oss norrlänningar att inte rycka undan grunden för den forskning som det ändå här gäller i denna landsända. Vad som har skrivits i allmänna beredningsutskottets utlåtande i fråga om forskningen kan inte nonchaleras av riksdagen. Vi har gjort det under ansvar, och jag är övertygad om att man, om älven blir utbyggd, förlorar ett mycket fint studieobjekt när det gäller att göra jämförelser med de reglerade älvarna. Det är inte bara för Umeå universitet som frågan har stor betydelse, utan jag tror att det är av stort intresse för vetenskapen i hela västerlandet att ha tillgång till en oreglerad älv för att ha möjligheter att beträffande naturliv och fiske och allt annat göra jämförelser med de reglerade älvarna. Jag vill beröra vad fröken Stenberg här anförde. Riksdagen har beslutat att vi skall bygga Graddisvägen över till Norge. Det är den första landsvägsförbindelse vi får mellan Norrbotten och Norge, och då är det väl naturligt att man också bör slå vakt om de värden ur turistsynpunkt, som ligger i att vi får en vägförbindelse över till Norge. Det gäller då att se till att man inte förstör den natur till vilken man vill att människorna skall komma på sin fritid. Frågan är då: är vi norrbottningar kallsinniga när det gäller vattenregleringar? Det är vi ingalunda! I fjol var som sagt Suorvas fjärde reglering uppe till behandling, och det var jordbruksutskottet som då behandlade den frågan. Ifrån norrbottensbänken restes inga som helst villkor, trots att det gjordes kraftiga ingrepp i nationalparken där uppe, när ytterligare 55 kvadratkilometer utöver tidigare 160 kvadratkilometer lades under vatten. Vi hade den uppfattningen, att man här borde vara positiv och menade, att om det gjorts tre regleringar, kunde det lika gärna göras en fjärde för att därigenom i stället kunna bevara andra älvar. Det har alltså där skapats ett vattenmagasin av enorma kvantiteter, och om den 40 meter höga vattennivån tas med i beräkningen, blir det en vattenreservoar på 7,3 miljarder kubikmeter — och det är nog den största vattenreservoar som finns i hela västerlandet. Vi har alltså varit med om vattenregleringar i Norrbotten. Vi anser också att om det skall ske ytterligare regleringar av vattendragen, så bör allt byggas ut i de älvar, där regleringar redan finns — det gäller såväl Umeälven som Skellefteälven. Det finns åtskilliga vattenfall kvar att ta i dessa älvar, där det redan har satts i gång regleringar, innan man ger sig över till de oreglerade älvarna. Här har också talats om arbetsmarknaden. Det finns ju en annan kraftverkskommun här i landet vid sidan av många andra, och det är Jokkmokk. Det är Sveriges största kommun och den är lika stor som Värmland till arealen. År 1960 bodde 11 666 personer på denna stora landyta. Den 1 januari i år fanns där 9769 personer. Folkmängden har alltså minskat med 1 897 personer i Jokkmokk under dessa sju år, alltså med 18 procent eller med ett par procent per år. Under den tid som Jokkmokk har förlorat nära 900 personer har där ändå byggts det stora kraftverket Porsi, i Messaure — som är det näst största efter kraftverket i Ume älv — i Letsi, Seitevaare och Vietas, och nu håller man på med ett kraftverk i Parki. Men trots att dessa fem färdiga kraftverk funnits och att ett sjätte är under uppförande, har kommunen inte kunnat hålla kvar befolkningen. Det säger en del om att det inte räcker med kraftverksbyggnader. Skogsbruket och jordbruket har förlorat så mycket arbetskraft att det här skulle behövas ett enormt antal nya arbetstillfällen, om man skulle kunna hålla stånd mot folkminskningen i glesbygderna.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

Herr talman! Jag hade faktiskt inte tänkt begära ordet i denna debatt. Jag trodde nämligen att det faktum att det fanns ett enhälligt utskott, undantagandes blank reservation, var en garanti för att denna debatt varken skulle bli så utdragen eller så inflammerad som den har blivit. Den vändning som frågan har fått här gör att jag inte kan underlåta att säga några ord, kanske inte så mycket i sakfrågan — ty där har mycket anförts — utan mera om den formella handläggningen. Knappast någon fråga — i varje fall inte under tid jag har varit i riksdagen — har ett utskott ägnat så mycken tid åt. Vi har rest ikring och sett oss om samt hört berörda parter. När vi sedan kom fram till den slutliga utskottsbehandlingen har där sannerligen visats mycket tålamod mot oss ledamöter både av presidiet och sekretariatet. Vi voterade så småningom, men till och med efter voteringen gavs det möjligheter till en samskrivning. Vi utsåg en liten kommitté, vi arbetade inom den och kom överens. Då må herr Sörlin förlåta mig om jag anser att det har varit ett något underligt agerande här i kammaren i dag. Jag kan inte finna att det är någon svårighet att tolka vad utskottet menar. Tolkningsfrågan har nämligen många gånger varit uppe i utskottet, och det har tydligt sagts, inte minst av fru ordföranden, att vad utskottet menar och som vi således varit eniga om, är att på grundval av det material som föreligger skall ingen utbyggnad ske. Jag kan inte finna annat än att det måste tolkas så, och det gör säkerligen de allra flesta, att om det framöver föreligger ett annat material, som pekar på att en utbyggnad bör ske, så blir vi nog alla överens om det. Pekar materialet, som nu är fallet, inte åt det hållet, är det resultat som utskottet har kommit fram till här säkerligen stadfäst för en lång tid framöver. Jag trodde att vi var överens om den tolkningen, och då borde det således inte uppstått några tolkningstvister. Om jag har förstått herr Sörlin rätt så menar han tydligen, att eftersom det här inte föreligger något faktiskt förslag om utbyggnad, som riksdagen har att ta ställning till, då har egentligen inte riksdagen med denna fråga att göra — vi skall inte säga någonting i dag. Också den synpunkten har diskuterats i utskottet som därvid menat, att med hänsyn till att dessa motioner föreligger och med hänsyn till alla de omständigheter, som är förknippade med en sådan här utbyggnad, finns det ändå anledning att tillkännage vilken mening riksdagen har. Detta är för mig mycket väsentligt, både med tanke på regeringens ställningstagande framöver och med tanke på den bygd och de människor som berörs. Det är riktigt som herr Sörlin säger, att vi får ta ställning till om det en gång i framtiden skall bli en utbyggnad av Vindelälven, ty det är då en fråga om att anslå medel. Jag förmodar att det blir först då som regeringen förelägger riksdagen frågan.

Ur den synpunkten måste det vara riktigt att riksdagen nu ger sin mening till känna — den må vara den ena eller den andra. Detsamma gäller ju också med hänsyn till bygden som berörs. Vi reste omkring och träffade människorna där. Oavsett om de hade den ena eller den andra uppfattningen — men kanske främst de som var berörda på det sättet att de måste flytta — sade att det värsta av allt är ovissheten. Låt oss få ett besked, så kan vi inrätta oss efter detta! Om det inte blir någon utbyggnad, kan man göra någonting positivt för bygden, menade man. Därvidlag gick väl anklagelserna även bakåt i tiden. Man menade att redan den ovisshet som har rått har lett till att man inte kunnat göra det man borde gjort, utan människor har flyttat därifrån som annars skulle stannat kvar. Anklagelserna måste emellertid även gälla framåt i tiden. Ovisshet är det värsta man kan få till svar. Ett besked är bättre oavsett vad det innebär. Jag förstår mycket väl alla de sysselsättningsbekymmer som här har ådagalagts. Det är ändå klart att om utbyggnaden kommer till stånd, så rör det sig om en tioårsperiod då man enligt vad det har sagts kommer att sysselsätta 500—700 människor. Jag vet inte vilken siffra man skall lita till, men det är ändå ett väsentligt antal i ett läge med sysselsättningsbekymmer. Får jag ändock understryka vad många sagt i denna debatt, nämligen att detta ändå inte löser sysselsättningen på sikt. Jag vill dock understryka att detta är väsentliga synpunkter. Men när man diskuterar sysselsättningssvårigheterna och tar in i bilden vad som är orsaken till nuvarande arbetslöshet, kanske man skall komma ihåg att denna riksdag — dock inte enhälligt, det vill jag markera — för inte länge sedan fattat ett beslut, som ingalunda gör tillståndet bättre i nu berörda områden. Jag tänker på beslutet om den nya jordbrukspolitiken. Herr talman! Om det är ett riksintresse att vi skall bevara de naturvärden, som finns i denna landsända, och således inhiberar de faktiska sysselsättningsmöjligheter som här föreligger, så har vi här, liksom när det gäller följderna av den nya jordbrukspolitiken, vissa skyldigheter. Det är då vår oförytterliga plikt att dit lokalisera annan verksamhet. Det invänds att det är svårt att göra detta, men jag tror ingalunda att alla ansträngningar som här kan göras är gjorda utan att mycket återstår därvidlag. Herr talman! Jag ber att med dessa ord få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Axel Kristiansson har sannerligen för sin del bidragit till att öka förvirringen i denna debatt. Tidigare har jag fått en förklaring av herr Eric Gustaf Peterson. Herr Johan Olsson har inte sagt något på den punkten än, men de är förmodligen överens om att utskottets tolkning var rakt motsatt den som jag gjorde gällande i ett tidigare inlägg. Nu säger herr Kristiansson att man får tolka utlåtandet på det sättet, att det är i det läge vari frågan för närvarande befinner sig som utskottet har föreslagit riksdagen att avvisa förslaget om en utbyggnad av Vindelälven. Men sedan fortsätter herr Kristiansson: Självfallet kan sakfrågan förändras, och då kommer frågan i ett nytt läge. Så bygger han vidare på det resonemanget och vill upplysa adolfströmsborna om, att detta är ett klart ställningstagande. Alltså har utskottet och riksdagen sagt nej till frågan om en utbyggnad av Vindelälven. Om man vill använda det som kallas logik, herr Kristiansson, så nog lär man få svårigheter att koppla ihop de olika linjerna i den här detaljen. Det relevanta i frågans nuvarande läge är ju hur vi skall tolka detta utskottsutlåtande. Har Kungl. Maj:t möjligheter att efter frågans sakbehandling hos olika myndigheter och efter domstolsprövning komma tillbaka och föreslå en eventuell utbyggnad av Vindelälven? Eller betyder riksdagens ställningstagande i dag, på allmänna beredningsutskottets förslag, att frågan om Vindelälvens utbyggnad icke är aktuell — inte bara i nuläget utan även inom överskådlig tid? Herr Eric Gustaf Peterson, det är inte fråga om ett beslut för all framtid — riksdagen är suverän att ta upp frågor och spörsmål — utan för överskådlig tid. Det har varit en rad talare uppe i debatten, och de har fört fram en rad olika synpunkter. Jag ber kammaren och talmannen om överseende, om jag inte har möjlighet att agera på alla de punkterna. Men beträffande vår blanka reservation är fortfarande den frågan icke besvarad: Vad kommer Sveriges riksdag att besluta när det gäller frågan om Vindelälvens utbyggnad?
Herr Sörlin — när det gäller tolkningen finns det ingen skillnad inom — om jag får använda uttrycket — utskottsmajoriteten. I varje fall har inte jag märkt någon sådan. Det är herr Sörlin som försöker konstruera den. På det material som finns skall ingen utbyggnad ske. Sker det en förändring åt sådant håll, att man anser det finnas större förutsättningar för en utbyggnad, då har jag inte hört någon förneka att denna fråga måste prövas på nytt. Är då detta något besked till de människor som berörs? Om man säger att frågan ändå kan komma att prövas på nytt. Jag medger att jag borde ha tilllagt — så långt det nu över huvud taget är möjligt att ge ett besked. Men jag vill tillägga som sannolikt att om det i dag inte visar sig föreligga skäl för en utbyggnad, är det mycket troligt, med hänsyn till den nya teknik som är på gång, att det i framtiden visar sig ännu mindre angeläget att göra denna utbyggnad.

Herr talman! Denna debatt har varat så länge att det inte finns något nytt att tillföra densamma. Jag skall endast säga några ord. När jag deltagit i behandlingen av detta ärende i utskottet har jag haft mycket svårt att ta ställning. Det är nämligen inte så, som herr Jacobsson vill göra gällande, att det långa avståndet mellan Värmland och Norrland skulle göra att man blir mera självsäker än norrlänningarna själva. Tvärtom har det varit mycket svårt att ta ställning, just därför att så många olika synpunkter har kommit fram just från norrlänningarna själva. Jag har sökt medverka till en skrivning, som skulle bli så enhällig som möjligt i utskottet. Vid första omröstningen i utskottet tillhörde jag den s.k. minoriteten — vi var åtta. Efter nya överläggningar i utskottet och efter att kommitterade var tillsatta, kom vi fram till att vi skulle försöka åstadkomma ett enigt utskottsutlåtande. Då hade jag emellertid den uppfattningen, att detta eniga utskottsutlåtande var så skrivet, att Kungl. Maj:t skulle ha möjligheter att pröva ärendet, sedan domstolsutslag hade fallit. Det var ju detta vi mycket diskuterade i utskottet, och jag trodde att jag hade full försäkran om att denna möjlighet inte skulle vara borta i och med ett beslut i enlighet med utskottets skrivning. Jag uttalar verkligen den förhoppningen, att så också är fallet. I annat fall har man ju kommit i ett ganska svårt dilemma.

Herr talman!

Utskottet säger sig med hänsyn till det material som för närvarande föreligger icke kunna föreslå någon utbyggnad, och i den skrivningen finns det ju en ventil. Av det redovisade materialet har två ganska väsentliga ting berörts här. Det ena är produktionstillskottet av elkraft, och det andra är sysselsättningen.

Vad som väger tyngre är turismen, fritidsfisket, forskningen och andra motiv som anförts för att bibehålla älven i nuvarande skick. Man frågar då vad det är för ytterligare material som skulle förmå utskottet att i stället förorda en utbyggnad av älven, Kan det vara en eventuell möjlighet att få ut mera energi? Det är väl knappast troligt med tanke på de beräkningar som föreligger. Kan det vara den eventualiteten att arbetslösheten ökar med något tusental eller mera? Jag tror knappast det heller, sedan jag hört den argumentering som anförts. Det har sagts att visserligen kan 400 å 500 man — till och med siffran 600 har nämnts — få sysselsättning under cirka en tioårsperiod, men detta betraktas såsom en kortsiktig vinst. Jag vill ingalunda bestrida uppfattningen att en utbyggnad inte löser sysselsättningsproblemet i den landsända det gäller. Å andra sidan är det väl ingen tvekan om att Vindelälvens utbyggnad är ett mycket stort projekt. Var kan man i dagens läge bereda så många människor sysselsättning? Det går inte i den delen av landet och sannerligen inte heller i någon av de andra delarna. Utskottet har sagt att detta är en riksangelägenhet och att det är nödvändigt att vidta lokaliseringspolitiska åtgärder. Det är ganska lätt att säga det, men det innebär föga tröst för dem som nu är arbetslösa och som skulle ha fått syssel sättning i händelse av ett beslut om utbyggnad. Detta är ingalunda ett problem som utan vidare kan nonchaleras. I debatten har det sagts att man tillmäter det stor betydelse men att de andra faktorerna har fått prioritet. I de båda länen — ty sysselsättningsproblemet omfattar både Norrbotten och Västerbotten — är cirka 6 000 personer arbetslösa, därav ungefär 2 000 byggnadsarbetare.

Ett beslut enligt utskottets förslag skulle sålunda komma att öka antalet arbetslösa.

Med tanke på den tolkningsdebatt som har förts här har det väl då inte heller någon större betydelse om skrivningen är sådan att man kan ta upp ärendet igen eller om den innebär att frågan är definitivt avgjord. Jag har i debatten hört att många har värnat om dem som nu av olika skäl måste flytta från orter, som blir berörda av regleringen, och att dessa personer av naturliga skäl följer denna debatt med stort intresse. Ja, det gör även de personer som skulle kunna beredas sysselsättning, därest riksdagen beslöt att älven skulle utbyggas. Ur facklig synvinkel måste jag säga att det säkerligen är ett lika stort problem för dessa människor som för de andra.

Jag vill, herr talman, med dessa synpunkter ansluta mig till herr Strands förslag och hemställer om bifall till detta.

Herr talman! Jag tillhör visserligen icke det förnämliga utskott som har behandlat detta ärende, men jag känner ett behov av att säga några ord ändå. Vi människor är kanske olika beskaffade. En del är mera romantiska än andra, och en del är mera måttligt romantiska. Jag tillhör nog den senare gruppen. Jag ser kanske litet mera till samhällsnyttan och det behov av kraft och sysselsättningstillfällen som föreligger.

Det har sagts från denna talarstol att man förstår älvdalarna och fisket. Delvis är detta riktigt, t.ex. vad gäller lax och vissa andra strömfiskarter. Men erfarenheterna visar också att utbyggnad av älvar haft en positiv effekt på fisket, bl.a. i Lilla Luleälvens vattensystem. Det fasta insjöfisket har förbättrats genom uppdämningarna som gett fisken större vatten att leva i. Jag nämnde att en del är romantiska — jag tycker att många talare faktiskt lever i en romantisk drömvärld.

Den politik som förts har faktiskt genom många olika åtgärder förbättrat människornas levnadsstandard och förhållanden även i dessa delar av vårt land. Vi har dock alltjämt kvar massor av besvärligheter. Men som jag nyss sade: den som från tidiga år sett all social misär kring dessa vatten kanske inte kan vara lika romantisk som den som inte personligen behövt uppleva det jag här har skildrat. Min principiella uppfattning om en utbyggnad är, att om den visar sig behövlig skall den ske. Men utbyggnaden skall vara försvarbar ur samhällsnyttans synpunkt och eljest. Det ekonomiska och samhällsnyttiga måste man givetvis lägga mycket stor vikt vid i sådana sammanhang. Mitt uttalande gäller inte enbart Vindelälven utan all kraftverksutbyggnad, och givetvis även annan verksamhet i samhället.

Härmed får jag anhålla om tjänstledighet från riksdagsarbetet under tiden den 29 12 1967 för deltagande i OECD:s ministerråd i Paris.

Herr talman! Herr Björk har frågat mig om det föreligger behov av statlig insyn och kontroll i fråga om privata opinionsmätningsinstitut, som anlitas av statliga eller statligt finansierade institutioner och organ. Jag vill erinra om att statliga myndigheter och kommittéer sedan år 1954 anbefallts att anlita statistiska centralbyråns utredningsinstitut för olika statistiska undersökningar. När det gällt intervjuundersökningar har privata opinionsmätningsinstitut erhållit uppdrag för myndigheters och kommittéers räkning. Numera torde centralbyrån kunna åta sig flera uppdrag, varför statliga myndigheters och kommittéers önskemål om intervjuundersökningar nu i större utsträckning än tidigare bör kunna tillgodoses av ämbetsverket. I den mån den statlige beställaren ändå utnyttjar privata företag måste beställaren givetvis förvissa sig om att uppläggningen av undersökningen, liksom dess genomförande och resultatredovisning tillfredsställer sådana sta tistiska och metodologiska krav, som ställs av erkända vetenskapsmän och av statistiska centralbyråns expertis. Resultaten av opinionsmätningarna kan påverka politiska ställningstaganden och allmänhetens inställning till de politiska partierna, ett förhållande som understryker vikten av att beställaren kontrollerar att undersökningen uppfyller högt ställda krav på vetenskaplig noggrannhet. Självfallet är det av vikt att de personer som intervjuas har säkra garantier för att deras uppgifter behandlas konfidentiellt. Uppgifter som lämnas till statistiska centralbyrån eller andra statliga myndigheter är skyddade genom sekretesslagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för hans svar på min fråga.

Opinionsmätningarnas värde i och för sig är omstritt, och det finns väl på en del håll en benägenhet att överskatta betydelsen av smärre procentuella förskjutningar i redovisade undersökningar. Men om man erkänner att des sa mätningar kan ha ett värde, blir det desto angelägnare att både statliga och privata institutioners verksamhet på området underkastas en strikt vetenskaplig kontroll såväl i fråga om valet av metodik som i fråga om urvalet av intervjuobjekt. Också skyddet av konfidentiellt lämnade svar, som statsministern här erinrade om, har givetvis sitt intresse i sammanhanget. När det gäller privata institutioner på området tillkommer den extra osäkerhetsfaktorn att det privata vinstintresset kan locka till val av metoder och urval av personer som minskar undersökningskostnaderna men därmed också tillförlitligheten hos resultaten. Herr talman! Detta är verkligen ingen akademisk fråga. Om det tillåts mig, vill jag hänvisa till högerns huvudorgan, Svenska Dagbladet, som i ett aktuellt fall förklarat att det får vara måtta på missöden vid opinionsundersökningar, att alltför enkla fel knappast kan tolereras och att en otillfredsställande kontroll av materialet undergräver tilltron till undersökningarna.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig om regeringen kommer att förelägga vårriksdagen förslag om sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Som riksdagen tidigare har uttalat föreligger ett samband mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern. Frågan om en sänkning av dessa åldersgränser är aktuell både i Sverige och i andra nordiska länder. Nordiska Ööverlägg ningar i ämnet har upptagits på ministernivå. Jag kan för dagen inte säga annat än att en så kraftig sänkning som till 18 år inte övervägs i något av de nordiska länderna.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Jag fattar det så att regeringen inte kommer att föreslå vårriksdagen att sänka rösträttsåldern till 18 år. Det betyder att vi missar chansen att sänka rösträttsåldern i samband med det första valet till den nya enkammarriksdagen 1970. En sänkning kan i så fall bli aktuell först 1973, om den nuvarande regeringen får bestämma. Herr Kling hänvisar till sambandet mellan rösträttsåldern och myndighetsåldern. Det är, såvitt jag kan förstå, en godtycklig ståndpunkt och en ganska dålig undanflykt. Den är godtycklig först och främst av det skälet att vi i dag inte har någon sammankoppling mellan rösträttsålder och myndighetsålder. Rösträttsåldern är ju 20 år och myndighetsåldern är 21. Den är godtycklig också av det skälet att man lika gärna kan säga att det skall vara en sammankoppling mellan rösträttsålder och värnpliktsålder — då blir det 18 år, Eller en sammankoppling mellan rösträttsålder och den ålder när man får ingå och avsluta tjänsteavtal — då blir det också 18 år. Eller samma år som man i huvudsak blir straffmyndig — då blir det åter 18 år — eller någon annan skyldighet som inträder i den åldern. Folkpartiet och centern kräver därför en sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Vi gör det därför att vi tror att förmågan att följa samhällsdebatten nu inträder mycket tidigare än förr. Den förbättrade utbildningen, den längre skoltiden, den ökade samhällskunskapen i skolorna, elevdemokratins utveckling, ökad bokoch tidningsläsning, televisionens frammarsch — allt detta gör det rimligare än tidigare att sänka rösträttsåldern. Mittenpartierna har också fått stöd av enskilda socialdemokrater och högermän. Men majoriteten har hittills envist sagt nej. Herr Klings svar i dag signalerar ingen ändring i den negativa attityden. Men för att ingen oklarhet skall råda vill jag fråga justitieministern om jag fattat hans svar rätt: Är det den nuvarande regeringens mening att en sänkning av rösträttsåldern kan ske tidigast till valet 1973?
Herr talman! Jag tror att herr Ahlmark har missuppfattat gällande bestämmelser, när han påstår att det inte längre föreligger något samband mellan rösträttsålder och myndighetsålder. Rösträttsåldern inträder ju inte vid 20 år utan året efter det man fyllt 20. Det sakliga sambandet finns kvar, även om tekniska skäl, bl.a. hänsyn till röstlängdernas upprättande, har gjort att bestämmelsen formulerats på detta sätt. Om man skulle välja den ålder när en person får ingå tjänsteavtal, skulle man inte stanna vid 18 år, utan då fick man gå ned till 16, enligt gällande bestämmelser. Herr Ahlmarks sista fråga till mig tyder på, såvitt jag förstår, att herr Ahlmark har missuppfattat också mig. Jag har inte sagt i svaret att det inte kommer något förslag om rösträttssänkning nästa år. Jag har bara sagt att man inte i något nordiskt land har övervägt en så kraftig sänkning som till 18 år. Men överläggningar pågår fortfarande mellan de nordiska ländernas justitieministerier, både om rösträttsåldern och om myndighetsåldern. Jag hoppas att vi efter årsskiftet skall kunna lämna närmare besked från dessa överläggningar.

Herr talman! Det är naturligt att man tolkar svaret som en undanflykt. 1966 hette det ju att vi inte kan besluta i denna fråga därför att det sitter en utredning. I februari i år sade man att vi inte kan besluta därför att utredningen har kommit, och nu skall man se på remissvaren. Nu säger man att vi inte kan ge besked, ty vi skall samordna våra bestämmelser med de övriga nordiska länderna. I herr Klings svar i dag står att »en så kraftig sänkning som till 18 år inte övervägs i något av de nordiska länderna». Eftersom Sverige är ett av de nordiska länderna, trodde jag att det innebar att man inte heller i Sverige övervägde en så kraftig sänkning. Av herr Klings senaste anförande framgår trots detta att regeringen fortfarande håller möjligheten öppen att förelägga vårriksdagen ett förslag om sänkning av rösträttsåldern till 18 år. Är det riktigt uppfattat?
Herr talman! När jag säger »inte i något av de nordiska länderna», så inbegriper jag också Sverige. Det trodde jag borde vara helt självklart. Men frågan är bara hur långt sänkningen skall gå. Jag sade att inget land i Norden överväger att gå ned till 18 år. Men det finns ju vissa mellanled mellan 18 och 20—21 år, som vi nu har.

Herr talman! Vi har i dag en rösträttsålder på 20 år. Jag föreslår en sänkning till 18 år. Herr Kling säger att det också finns andra möjligheter att sänka. Kommer alltså regeringen att föreslå vårriksdagen en sänkning till 19 år? Är det tanken?
Herr talman!

Jag avser att under år 1968 lägga fram förslag till ändringar i reglerna om äktenskaps ingående och upplösning. Förslaget skall granskas av lagrådet. Avsikten är att proposition om möjligt skall läggas fram till 1968 års höstriksdag. När proposition på grundval av övriga delar av kommittéförslaget kan föreligga är ännu svårt att ange. Anledningen härtill är att förslaget rörande efterlevande makes rätt i boet har kraftigt kritiserats under remissbehandlingen och fordrar ytterligare överväganden. Olika lösningar prövas för närvarande inom justitiedepartementet, och en departementspromemoria i ämnet är under utarbetande. Promemorian kommer att remissbehandlas. De frågor om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar i övrigt, som aktualiseras genom familjerättskommitténs betänkande, bör behandlas i samband med frågan om efterlevande makes rätt. Detsamma gäller förslaget om vidgad arvsrätt för utomäktenskapliga barn. Jag ämnar i detta sammanhang också lägga fram förslag till nya regler om fastställande av faderskap till sådana barn. Det rör sig alltså här om ett ganska omfattande lagstiftningskomplex. Man måste räkna med att det fortsatta arbetet inom justitiedepartementet liksom lagrådsbehandlingen blir tidskrävande.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det är inte mycket att tillägga. Jag ställde frågan delvis i eget intresse, därför att jag har varit ledamot av familjerättskommittén. Men även därför att jag ansåg att frågan var av stort allmänt intresse, eftersom verkningarna för många människor naturligtvis blir genomgripande. Familjerättskommitténs arbete har ju varit grundat på ett nordiskt samarbete för att få så enhetliga lagbestämmelser som möjligt inom familjerättens område. Man kunde kanske misstänka att det hade hakat upp sig på något sätt. Så har emellertid tydligen inte varit fallet efter vad jag kan utläsa ur justitieministerns svar — ty på det sättet får man väl tolka svaret. Jag konstaterar med tillfredsställelse att åtminstone en del av familjekommitténs förslag kommer att så snabbt föreläggas riksdagen.
Herr talman! Vi hade ett nordiskt justitieministermöte i Stockholm den 24 oktober, och då behandlades bl.a. frågorna om äktenskaps ingående och upplösning. Det visade sig att vi under de fortsatta överläggningarna kommit fram till större rättslikhet än vi hade vågat hoppas på när vi tog del av de olika kommittéförslagen. Jag är den förste att beklaga att vi inte tidigare kunnat få fram en proposition grundad på familjekommitténs förslag. Vi har emellertid i departementet en arbetsbörda som väl är större än någonsin tidigare. För 20 minuter sedan kom jag från en beredning i departementet med mina närmaste medarbetare. Vi kom under denna beredning fram till att vi för lagrådsföredragningar under nästa år behöver 30 månader och under 1969 cirka 50 månader. Med den nya avdelning lagrådet har fått har det en kapacitet på 18 månader om året. Det är alldeles självklart att vi måste överväga att vidta åtgärder.

Herr talman! Herr Arvidson har frågat om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att påskynda byggandet av avloppsreningsverk för att hejda den snabbt tilltagande vattenföroreningen. Utbyggnaden av reningsverk — som är en kommunal angelägenhet — har ökat mycket kraftigt under den senaste 10-årsperioden. Höggradiga <reningsverk fanns år 1955 i tätorter med sammanlagt 200000 personer. Motsvarande antal är nu omkring 2 miljoner. Denna utveckling måste självfallet fortsätta. Reningsverken måste också göras mera effektiva. Naturvårdsverket har föreslagit att statsbidragsbestämmelserna för vattenoch avloppsanläggningar ändras i detta syfte. Det är min förhoppning att proposition i ämnet skall kunna lämnas till nästa års vårriksdag.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet få framföra ett tack för svaret på min enkla fråga. Jag kan väl avslöja att jag är nöjd med svaret. Jordbruksministern vet att jag har den stora förmånen att vara född vid en å, och jag har bott vid en å i nästan hela mitt liv — och det lär vara en oerhört stor förmån. Jag sade nästan hela mitt liv. Under de sista tio åren har jag inte kunnat kalla Kävlingeån, som det nu är fråga om, för en å. Jag kallar den för en öppen kloakledning med vidrig stank. Det är kanske fel att dra upp Kävlingeån efter den förnäma debatt vi hade i går om något så tjusigt som Vindelälven. Men jag kan försäkra att Kävlingeån med sina åtta forsar, om man vågar kalla dem så i norrlänningars närvaro — det är meterhöga fördämningar — också kan vara tjusig eller har varit tjusig. Och processerna på 1700-talet om fiskerätten vittnar om att det funnits gott om fisk i ån. Detta i sin tur är ett bevis för att vattnet varit rent. Men nu är det förstört. Industrierna började — Sockerbolaget föregick med dåligt exempel. Varje höst förstörde man tonvis med fisk genom utsläpp. Man neutraliserade syret, och fisken dog. Men jag skall säga som det är, att den industrin har bättrat sig, och det är väl inte någon större risk här längre, Hur det är med andra industrier vågar jag inte säga, men vi vet ju i alla fall att utsläppen i våra åar är ett fördärv. De förgiftar fullständigt vattnet, och fisken dör, Vattnet rinner till Öresund, och där är det lika illa beställt, och kommunerna har sitt ansvar att ta på sig. Tyvärr är också en och annan jordbrukare medbrottsling, men värst är ändå avloppen från samhällena. Jag kan tillägga att jag sett i tidningen att problemet finns också här uppe i Stockholm, jag tror det var på Lidingö. Statsrådet säger att utbyggnaden av reningsverk har ökat, och han hoppas att denna utveckling skall fortsätta. Han signalerar till sist att det är hans förhoppning att en proposition i ämnet skall föreläggas vårriksdagen. I så fall har jag än en gång anledning att säga ett bjärtligt tack till statsrådet.

Direktör Wolffs mycket stora ansträngningar att i Skåne åstadkomma ett rent vattendrag var knutna just till Kävlingeån. Jag vill tillägga att han hade ett starkt stöd hos flertalet markägare kring Kävlingeån när det gällde att åstadkomma en verklig sanering och förbättring av vattendraget och företa inplantering av fisk. Det visade sig emellertid att ett par industrier år efter år omöjliggjort ett resultat av dessa mycket energiska ansträngningar från en mans sida med stöd av andra att försöka åstadkomma en rening av vattendraget. Det var industrierna som nonchalerade kraven på en rening. Därför tycker jag att Kävlingeån passar in i debatten om strävandena till rent vatten och en bättre miljö.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat mig om jag tänker låta riksdagen pröva det av domänverkets organisationskommitté i år framlagda förslaget. Som svar vill jag meddela att proposition i ämnet avses lämnas 1968 års riksdag.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Holmqvist för svaret. Låt mig understryka att jag är helt tillfredsställd med statsrådets svar. Med hänsyn till det stora allmänna intresse som domänstyrelsens framtida organisation och kommande distriktsindelning har, är det säkert en riktig bedömning av statsrådet att låta riksdagen pröva det av organisationskommittén framlagda förslaget.

Herr talman! Fru Lilly Ohlsson har frågat om jag — för att ge underlag för en bedömning av behovet av åtgärder — är beredd medverka till en kartläggning av fosterlönernas storlek och därmed sammanhängande frågor. Fru Hamrin-Thorell har frågat om jag anser att det ur barnens synpunkt är lämpligt med vård i bra fosterhem och att 255 kronor i månaden är en ersättning som svarar mot kostnaderna för barnet samt dess vård och fostran. Jag avser att besvara frågorna i ett sammanhang. Enligt den senast tillgängliga statistiken finns det omkring 25 000 foster barn i vårt land. I denna siffra ingår också barn över 16 år, som inte är fosterbarn i barnavårdslagens mening, men som placerats för vård i enskilt hem. Ca 10 000 av barnen är överlämnade privat till fosterhem, dvs. dessa barn är inte omhändertagna för samhällsvård. Fosterhemmen måste ändå vara godkända av barnavårdsnämnden och fosterföräldrarna har en viss uppgiftsskyldighet. Vidare är hemmen underkastade tillsyn. Fosterlönen betalas emellertid inte av barnavårdsnämnden utan är en sak mellan de biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna. I de fall där barnen är omhändertagna för samhällsvård betalas däremot fosterlönen av kommunen efter överenskommelse med fosterhemmet. Bedömningen av vilken fosterlön som skall utges ankommer alltså på kommunen. Fosterlönernas storlek varierar både för en och samma kommun och mellan kommunerna inbördes. Som fru Ohlsson framhållit i sin interpellation torde detta bl.a. bero på av vilken anledning barnet placerats i fosterhemmet. Inom socialstyrelsen pågår en undersökning om vilka som är de vanligaste orsakerna till att barn lämnas på barnhem. Frågeformulär har sänts ut till samtliga barnhem i landet och avser tiden 1 11 1967. De bearbetas f.n. inom socialstyrelsen. Genom undersökningen får man samtidigt ett värdefullt material när det gäller fosterbarnen, eftersom det ofta är så att barnen under en övergångstid placeras på barnhem för att sedan komma till fosterhem. Jag tror att man kan spåra samma utveckling när det gäller fosterbarnsvården som på andra sociala vårdområden, nämligen att de okomplicerade fallen blir färre till följd av den ekonomiska utvecklingen. Just när det gäller fosterbarnsvården spelar naturligtvis också den ändrade inställningen till ogifta mödrar en stor roll med de psykologiska och ekonomiska konsekvenser den fört med sig. Samtidigt har de svåra fosterbarnsfallen, med exempelvis beteenderubbningar av olika slag, ökat. Detta i sin tur torde hänga ihop med att man strävar efter att inte behålla dessa barn på institution längre tid än som är absolut nödvändigt utan i stället placera ut dem i fosterhem. Denna strävan som jag helt ansluter mig till, har uttryckligt stöd i 1960 års barnavårdslag. Det kan i sammanhanget vara av intresse att notera, att de flesta landsting lämnar ekonomiskt stöd till kommunerna när det gäller fosterhemsvård för svårplacerade barn. År 1965 utfärdade kommunförbunden en rekommendation till kommunerna om ett normalbelopp för fosterlöner när det gäller barn som omhändertagits för samhällsvård. Beloppet anknöts till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring och utgör f.n. 255 kr. i månaden. I detta belopp ingår dock inte det allmänna barnbidraget, som regelmässigt betalas till fosterföräldrarna i dessa fall. I rekommendationen sägs bl.a. att det kan vara motiverat att utge högre — och ibland avsevärt högre — belopp om barnet kräver särskilt arbete på grund av fysiska eller psykiska handikapp. Frågan om barnkostnadernas storlek har behandlats i flera sammanhang utan att man har kunnat komma fram till något bestämt belopp. Detta beror delvis på att kostnaderna varierar med barnets ålder. Allmänt kan sägas att varken 255 kronor eller — om man lägger till det allmänna barnbidraget — 330 kronor i månaden innefattar någon nämnvärd ersättning för barnets vård och fostran, om man därmed avser ersättning för det arbete fosterföräldrarna lägger ner. När det gäller barn som kräver särskilt arbete på grund av psykiskt eller fysiskt handikapp betalar flera kommuner, speciellt storstäderna, belopp som ligger betydligt högre, ibland uppemot och över 1000 kronor i månaden. Barnavårdsstatistiken är f. n. inte upplagd så, att man kan utläsa fosterlönernas storlek. Enligt förslag som utarbetats av en arbetsgrupp för översyn av socialvårdsstatistiken — i vilken bl.a. socialstyrelsen och kommunförbunden varit representerade — kommer emellertid statistiken att läggas om fr.o.m. år 1969 så att det blir möjligt att få bättre uppgifter om fosterlönerna. Denna omläggning ger dock inte resultat förrän om flera år. Jag delar därför fru Ohlssons uppfattning att det är lämpligt att nu göra en undersökning av hur kommunförbundens rekommendation följts. Socialstyrelsen är beredd att göra en kartläggning av fosterlönernas storlek och därmed sammanhängande frågor.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Odhnoff för det positiva svaret på min fråga. Fosterlönerna är visserligen en rent kommunal angelägenhet, men även staten har ett intresse av att fosterlönerna hålls på en anständig nivå. Man kan anta att ungefär hälften av fosterbarnen i vårt land bedöms som normalfall, och det är alltså för denna grupp som normalbeloppen fastställts till 255 kronor i månaden. Därutöver tillkommer vanligen även ersättning för kläder, läkarvård, medicin, resekostnader m.m. På några håll, bl.a. i Malmöhus län, utgår efter läkarutlåtande ett tilläggsbidrag på högst 200 kronor per månad. Beträffande specialfosterhemmen som tar emot psykiskt eller fysiskt handikappade barn betalas, som statsrådet påpekar i sitt svar, betydligt högre fosterlöner. Ett speciellt problem utgör de barn som inte är omhändertagna av barnavårdsnämnd. De vistas vanligen hos nära släktingar, t.ex. fareller morför äldrar. Fosterlönerna i dessa fall är, vilket statsrådet framhåller, en sak mellan de biologiska föräldrarna och fosterföräldrarna. Lönens storlek torde genomsnittligt ligga betydligt under de 255 kronorna. Den kartläggning av fosterlönernas storlek som socialstyrelsen är beredd att göra är alldeles nödvändig för ett ställningstagande till problemet om fosterlönernas storlek. Det vore inte ur vägen om även andra som deltagit i debatten i denna fråga hade kunnat studera sakläget innan de tog ställning. Det hade gagnat debatten. Lika angelägen som kartläggningen av fosterlönernas storlek är den aviserade undersökningen om orsakerna till omhändertagandena. Statsrådet Odhnoff framhåller i sitt interpellationssvar att det är rimligt att anta att fosterbarnsvården alltmer tenderar att bli en vård av psykiskt eller fysiskt avvikande barn och att en anpassning av fosterlönernas storlek sker i enlighet med denna utveckling. Men det är bara den ena sidan av saken. Den andra är bristen på daghemsplatser och annan samhällelig barntillsyn, som gör att faroch morföräldrar i allt större utsträckning får fungera som fosterföräldrar. även här har samhället ett ansvar — inte bara när det gäller tillsynen. Också den ekonomiska kompensationen måste in i bilden. Vi är alltså på väg mot en mycket differentierad fosterbarnsvård. I viss utsträckning har samhället också anpassat fosterlönerna därefter. Men vi har långt till en verklig anpassning. I det förlängda perspektivet är jag övertygad om att ett omhändertagande av barn för fosterbarnsvård kommer att innebära en yrkesinriktning av fosterföräldrarna, med de krav som nödvändigtvis då måste ställas på yrkeskunskaper, vidareutbildning och samarbete med de barnavårdande myndigheterna. Det betyder också löner i vedertagen bemärkelse, därmed också skattskyldighet. För barn som lämnas privat till fosterhem bör familjedaghemsutredningens principer kunna vara vägledande. Herr talman! De kartläggningar som pågår om fosterbarnen och därmed sammanhängande frågor är utomordentligt värdefulla. De utgör ett alldeles nödvändigt underlag för en bedömning av nuläget och för ett ställningstagande till fosterlönernas framtida utformning. Det inser alla som har ambitionen att föra en seriös debatt i denna fråga. Att som görs — även i denna kammare — skära alla fosterlöner över en kam, kan rimligen inte ha mer än ett syfte. Och det är sannerligen inte fosterbarnens eller ens fosterföräldrarnas bästa.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet Odhnoff få framföra mitt tack för svaret på min enkla fråga. Eftersom det sammankopplats med svaret på en interpellation torde jag ha möjlighet att utveckla mina synpunkter något utförligare. Jag kan i flera avseenden instämma med fru Ohlsson, även om jag kanske i någon mån vill opponera mot yttrandet att det skulle vara så många som skär alla fosterbarn eller alla, som behöver omhändertas i fosterhem, över en kam. Jag tror knappast att många är så okunniga att de gör det. Min fråga till statsrådet ställdes närmast med anledning av ett yttrande, det måste jag erkänna, som statsrådet för en kort tid sedan fällde i TV. Av yttrandet fick åhörarna det otvetydiga intrycket att statsrådet knappast ansåg en ökning av ersättningen till fosterföräldrarna erforderlig utöver den rekommendation som har givits av kommunförbunden — i runt tal 255 kronor i månaden, som statsrådet själv har påpekat. Detta yttrande väckte självfallet uppseende såväl bland barnavårdsmyndigheterna som bland fosterföräldrarna. Till dem som inte delade statsrå dets uppfattning hörde byråchefen Göta Rosén i socialstyrelsen, såvitt man kunde döma av hennes uttalande i samma debatt. Statsrådets motivering för obenägenheten att öka fosterhemsersättningen måste förefalla fosterföräldrar, som åtar sig att vårda andras barn i hemmen, vare sig det nu gäller friska barn som måste placeras i enskilda hem eller missanpassade barn, närmast som en förolämpning. Jag citerar: »Det får inte bli en födkrok att upplåta sitt hem för omhändertagandet av andras barn.» Risken för att återgå till gamla, onda tider skulle bli stor om ersättningen höjdes. Självfallet frågade sig många, i likhet med några av deltagarna i TV-programmet, varför just denna grupp av kvinnor skulle bli mindre benägen att ägna omsorger åt de barn som de tagit om hand än den personal som tar hand om barnen vid institutionerna. Ingen förutsätter väl att rekryteringen av god personal till institutionerna — eller till de vårdande yrkena över huvud taget — skulle bli sämre om lönesättningen förbättras; inte heller att en uppflyttning någon lönegrad av en anställd vid ett barnhem skulle inverka ogynnsamt på hennes vilja att göra sitt allra bästa. Jag och många med mig tror, att ersättningen aldrig kan bli så hög — det ser nog myndigheterna till — att fosterföräldrarna får en sådan förtjänst att de enbart av den anledningen tar sig an ett fosterbarn. Vi måste nog, herr talman, förr eller senare — helst förr — ta ställning till om ersättningen till fosterhemmen, varifrån den än utbetalas, enbart skall gälla själva kostnaderna för barnen. Skall inte också det arbete, som främst mödrarna i fosterhemmen lägger ned, åtminstone i någon utsträckning ersättas av samhället? I så fall är ju betalningen bedrövligt liten; och det torde statsrådet Odhnoff ha en personlig erfarenhet av liksom alla vi andra som har eller har haft barn i vår vård. Det vore intres sant att få veta, om familjeministern har funderat över detta principiella problem och bildat sig en uppfattning om det. Vi vet alla att det alternativ, som samhället har när det gäller att ta hand om de barn som inte kan placeras i fosterhem, är oerhört mycket dyrare. De senaste siffrorna visar att varje barn på ett vårdhem i netto kostar 60 kronor om dagen. För spädbarn är kostnaden 55 kronor. På upptagningshemmen är siffran 62 kronor och i specialhemmen 66 kronor. De svåraste fallen, det vill säga de som tas om hand på Skå, kostar ju upp emot 150 kronor om dagen. För samhället skulle det alltså under alla förhållanden bli oerhört mycket billigare, även om samhället ersatte barnens vård i enskilt hem med ett betydligt större belopp än vad som nu sker. Jag vet naturligtvis inte vilken ståndpunkt som familjeministern kommer att ta till det förslag angående familjedaghemmen, deras utvidgning och ersättningen till familjedaghemsmammorna, som nyligen framlagts och som fru Ohlsson också hänsyftade på. Men det måste förefalla fosterföräldrar bra besynnerligt, om det skall bildas en kår av familjedaghemsföräldrar — vilket jag i princip ingenting har emot utan snarare tvärtom — som skall få en rejäl ersättning för att de tar hand om andras barn under dagen då föräldrarna arbetar, medan de som har hela ansvaret för barnen dygnet om skall ställas i ett sämre ekonomiskt läge. Men till det får vi väl möjligheter att återkomma i en senare debatt. Frågan om omhändertagandet av barn och ungdom i fosterhem har varit uppe i riksdagen flera gånger på initiativ av folkpartiet. 1962 framställde min partikollega i andra kammaren herr Enskog en interpellation till statsrådet Nilsson om statsbidrag till kommuner som själva ordnar fosterhem för ungdomar i enskilda familjer, och i detta fall gällde det dem som annars skulle tas in på ungdomsvårdsskolor. Svaret var inte särskilt positivt den gången heller. 1965 inlämnades två motioner i samma fråga. Den ena stod jag själv för här i kammaren, och för den andra stod fru Elvy Olsson. Vi påpekade då statens skyldighet att bidraga till vård i enskilda hem av framför allt asocial och kriminell ungdom och begärde en skyndsam utredning. Fru Olsson framhöll i likhet med vad jag nu har sagt att ersättningen får sättas mycket högt om det skall gå att göra förtjänster av någon större omfattning inom det yrket. Möjligheterna att få fram goda hem kan inte gärna försämras om skälig ersättning utgår. Även den motionen utmynnade i ett utredningskrav. Det var allmänna beredningsutskottet som behandlade motionerna i ett sammanhang. I det utlåtande som riksdagen fick att behandla framhölls att ersättningarna till fosterhem i många kommuner inte är av tillfredsställande storlek. Utskottet behjärtade vidare motionärernas syfte att få till stånd ett förbättrat ekonomiskt stöd till vården i enskilda hem och omhändertagandet av barn och ungdom. Det var det klarspråk som riksdagen också anslöt sig till. Men riksdagsmajoriteten, dvs. socialdemokraterna, ville givetvis inte vara med om ens en utredning. Utskottet gick, trots vad jag anfört, emot en sådan utredning, och det gjorde även riksdagen. Man skyllde på att det var praktiska och administrativa problem som var svåra att lösa. Det tycker jag är de obotfärdigas förhinder. Vi löser så många administrativa problem vid varenda riksdag, och problem som är besvärligare än dessa. Det är alltså inget godtagbart skäl. Till slut, herr talman, är det enligt min mening så betydelsefullt vad en familjeminister nu ger till känna offentligt i dessa sammanhang, att jag vore tacksam få svar på de frågor jag ställt och på ännu en fråga. Är den tolkning riktig som gavs av statsrådets uttalande i en radiodiskussion med bl.a. doktor Jonsson i Skå att — och nu citerar jag pressen ty jag hörde inte diskussionen men jag såg TV-programmet — »på den statliga sidan har vi ingen känsla av att det är de låga fosterlönerna det hänger på, om det är svårt att skaffa fosterhem». I så fall har nog många av dem som skall skaffa fosterhem en annan uppfattning. Är detta statsrådets uppfattning, så inser jag att det knappast kan bli någon ändring så länge statsrådet Odhnoff innehar ämbetet. Jag kan kanske få en närmare uttolkning av statsrådets inställning. Den gick nämligen inte att utläsa ur det svar jag har fått i dag.

Herr talman! Fru Ohlsson tog upp statens insats i fråga om fosterlönen. Vad staten svarar för är bara den ersättning som lämnas för vård i enskilt hem av ungdomsvårdsskoleelever, och dessa ersättningar är högre än normalbeloppet, i många fall betydligt högre. Statens genomsnittskostnad per hem är omkring 370 kronor, men det belopp hemmen får ligger vanligen vid 500 å 600 kronor, eftersom eleverna betalar en viss del av sin arbetsförtjänst till fosterhemmen. Maximiersättningen ligger i princip på 800 kronor, men det har hänt att ersättningar på 1000 kronor har betalats i svåra fall. Oftast är det då fråga om ungdomar som inte har någon arbetsförtjänst Såsom nämnts av fru Ohlsson finns det varierande fosterbarnsförhållanden, och detta var jag också inne på i mitt svar. Ett ytterlighetsfall åt ena hållet är när ett friskt spädbarn vistas som fosterbarn i det blivande adoptionshemmet, ett ytterlighetsfall åt andra hållet är när man har en psykiskt gravt skadad tonåring, som behöver kvalificerad vård i enskilt hem, faktiskt mera sjukvård än barnavård i egentlig mening. Mellan dessa ytterlighetsfall finns det sedan alla schatteringar, och att ersättningen skulle vara en och samma i alla dessa fall tror jag inte att någon vill göra gällande. Att ha en principiell inställning i den här frågan, något som fru Hamrin-Thorell efterlyser, tycker jag också är mycket svårt, med tanke på hela det vida fältet av fosterbarnsförhållanden. Som fru Ohlsson framhållit i sin interpellation, hänger frågan om skälig ersättning till fosterföräldrar ihop med i vilken utsträckning det skall betraktas som ett yrke att ha hand om fosterbarn. Fru Ohlsson har också påpekat att man givetvis kommer in på frågan om skattskyldighet, om sociala förmåner och om vem som i det enskilda fallet skall betraktas som arbetsgivare och liknande frågeställningar, kanske också sådana frågor som hur fosterföräldrar skall organisera sig. Jag kan som exempel nämna att Västerbottens läns landsting betalar ersättning till enskilda hem även för perioder då det inte vistas några fosterbarn i hemmen, därför att hemmen skall ha platser som står till förfogande. Såsom huvudmän för barnhemmen har landstingen ett stort intresse av fosterbarnsvården, och därför bidrar de flesta landstingen till fosterlönerna, vilket jag också kom in på i mitt svar. Fru Hamrin-Thorell har varit så vänlig och påpekat vad som togs upp i en TV-utsändning för en tid sedan. Fru Hamrin-Thorell frågade om det är min bristande benägenhet att tillmötesgå fosterhemmens intressen som gör att mitt svar verkar vara ensidigt. Liknande synpunkter har senast tagits upp av barnpsykiatern Brita Mannerheim i Dagens Nyheter i dag. Hon har påpekat att det inte nämndes någonting i programmet om de högre ersättningar som utbetalas av många kommuner och inte heller om de ersättningar som staten lämnar för vård i enskilt hem av ungdomsvårdsskoleelever. Jag anser det därför mycket angeläget att framhålla att mitt svar klippies mitt i en replik. Jag började med att poängtera att lämpligheten att ta hand om barn — där jag inte utesluter en grundsyn av idealitet — är det väsentliga.

Ersättningar på 1000 kr i månaden och kanske ändå högre utbetalas för barn, där fosterföräldrarna verkligen har ett stort arbete att ta hand om dem.»

Herr talman! Jag tar mig friheten att ge mig in i denna riksdagslek, ty jag hade hoppats att få litet klarare besked. Det är ju många intressanta aspekter som kommer upp här. Jag hade hoppats att statsrådet Odhnoff skulle ange litet klarare om statsrådet ansåg det rimligt att man för ett normalt barn gav fosterföräldrarna 255 kronor i månaden utom barnbidraget. Det är alldeles självklart att man för sjuka, missanpassade eller på annat sätt svårskötta barn inte betalar så låg ersättning. I statsrådets svar sägs det att det är svårt att få någon statistik i denna fråga. Jag har utan svårigheter hämtat sådana uppgifter från vår gemensamma hemstad Göteborg. Därav framgår mycket tydligt att man inte anser att 255 kronor räcker. För de flesta barnen betalar man mer. Detta kan man göra i storstäderna, men det är givetvis svårare på andra håll. Här kommer då in folkpartiets gamla krav om att statsbidrag skulle utgå. Jag kan inte finna att statsrådet berört den frågan. Då kommer man fram till frågan: Är det inte egendomligt att staten icke skall ge bidrag till fosterhem när man tänker sig att statsbidrag skall utgå till familjedaghem? Enligt det förslag som har lagts fram skulle ju staten betala 35 procent av kostnaden för familjedaghemmen. Då kommer staten att medverka till att accentuera det redan existerande förhållandet att familjedaghemmen blir bättre betalda än fosterhemmen. Jag fick åtskilliga påringningar i samband med statsrådets uttalande, som jag nu hörde delvis var förvanskat — vilket tyvärr inte har dementerats i TV eller radio. En fostermor framhöll för mig att hon tagit hand om ett barn som tidigare hade varit dagbarn hos henne. Det hade hon gjort för att barnet skulle få bättre vård. Men resultatet för hennes del blev att hon fick sämre betalt för sin insats. Det framgår faktiskt av statsrådets siffror i interpellationssvaret. Ersättningen på 255 kronor plus barnbidraget blir 330 kronor i månaden, och en dagmamma kan enligt familjedaghemsutredningen för närvarande räkna med 16 å 20 kronor per dag. Det måste alltså löna sig bättre att ha ett dagbarn. Och man får väl ändå utgå från att skall den ena tjäna på att vårda ett barn bör den andra också göra det. Eller skall samhället verkligen säga, att fosterföräldrarna har sådan glädje av det barn de tar hand om att de snarare bör lämna bidrag än få någon lön? Om jag inte hörde fel, så var statsrådet i sitt första anförande inne på att det är alldeles rimligt att en dagmamma får lön. Varför skall då inte en fosterbarnsmamma få det? För 330 kronor i månaden är det ju väldigt svårt att hålla ett barn med både kläder, mat och husrum.

Det är ju beräknat att dagmammorna skall få 4000 kronor per år och dessutom 1 000 kronor i kostnadsersättning, varvid statsbidraget skulle vara 1600 kronor. Man begär av fosterföräldrarna, sade en barnavårdsman till mig, först att de skall älska dessa barn och ge dem värme och kärlek, sedan får de en dag höra, att nu skall de sluta älska barnen eftersom dessa skall tillbaka till föräldrarna. Det är mycket begärt, att fosterföräldrarna dessutom ekonomiskt skall bidraga till barnens uppehälle.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet Odhnoff upplyser oss om sådant som vi alla redan känner till, som vi kan läsa oss till och som vi, som sysslat med detta, har alldeles klart för oss, nämligen att det är en lång, lång skala från att ta hand om ett friskt barn, därför att barnet inte kan vara hos sina egna föräldrar, och till att vårda de barn som är på Skå. Den skalan är enorm, och vi vet alla att ersättningarna är differentierade; likaså att staten ger anslag när det gäller ungdomsvårdsskoleeleverna.

Eller om samhället dessutom skall betala en viss ersättning för den vård och fostran barnen får. En fosterhemsmamma kan t. ex, inte ha något arbete bredvid utan blir upptagen av barnets vård och fostran. Den principen och det var den jag efterlyste — skulle man kanske kunna diskutera. Skulle det inte vara riktigt att staten verkligen trädde till med bidrag. De ersättningar som utgår i de flesta kommuner rör sig upp och ned kring 255 kronor. Det kan absolut inte vara någon ersättning för vården och inte ens täcka kostnaderna för ett barn; vi vet ju alla hur dyrt allting är nu. Det är den principen jag har efterlyst och inte frågan om inställningen till differentieringen, Vi tycker — och det kan man utläsa ur de initiativ som tagits här i riksdagen — att statens medverkan borde utsträckas även till andra barn än dem som statsrådet nämnde. Jag tycker att enbart det faktum, att det är en lång skala av olika ersättningar ger anledning till att snabbt gripa sig an med detta problem. Jag kan inte förstå att socialstyrelsen inte för länge sedan fått kartlägga denna stora differentiering och vad som utgår i fosterhemslöner.

Jag förstår absolut inte varför dessa skall stå i en särställning när det gäller det ekonomiska vederlaget.

Herr talman!

Att här utan vidare föra fram en princip och en rekommendation finner jag inte möjligt. Beträffande statistiken framhöll jag också, att storstäderna betalar mera. Den upplysningen kan man utan vidare inhämta. Men svårigheten när det gäller statistiken är att få statistik som täcker hela landet. Det är alltså den svårigheten som man kommer att övervinna när man får den nya uppläggning av statistiken som jag nämnde.

Det står fru Segerstedt Wiberg fritt att utvidga frågeställningen, men då vid något annat tillfälle. Fru Hamrin-Thorell sade att hon bara har fått upplysningar som alla redan har kännedom om. Ja, det kanske inte ens var nödvändigt att fråga!

Det är alltså en undersökning, som i det närmaste slutförts, beträffande orsakerna till att barn lämnas på barnhem. Det är också viktigt att det sker en kartläggning av fosterlönernas storlek. Det måste ju ändå vara en förutsättning för att man skall kunna ta upp en diskussion med kommunförbunden. Jag tar för givet att socialstyrelsen, när det materialet föreligger, kommer att använda det vid sådana diskussioner.

Herr talman! Statsrådet trodde att jag talade om normala barn som skall adopteras. Nej, jag tänkte på dem som nämns i interpellationssvaret, när det talas om normalbelopp för fosterlöner när det gäller barn som omhändertagits för samhällsvård. Dessa barn är ju inte omhändertagna för att adopteras. För de senare kan man följa mycket enkla linjer; i Göteborg exempelvis lämnas ingen betalning alls för barn som skall adopteras. Om statsrådet inte nu vill diskutera frågan om statsbidrag, så kan jag givetvis vänta till ett senare tillfälle. Jag ville bara passa på att ta upp frågan, eftersom jag tyckte det var aktuellt att påpeka att här föreslås i det ena fallet statsbidrag och i det andra inte, vilket går ut över dem som får endast 255 kronor i månaden för ett mycket stort och svårt arbete.

Herr talman! Jag vill återigen tacka för att jag fått det besked jag bad om i min interpellation, nämligen att det skall göras en kartläggning av fosterlönerna. Jag är mycket glad åt det. Att fosterlönerna måste variera, beroende på barnets ålder, om barnet har fysiska eller psykiska handikapp osv. är jag fullt på det klara med. Beträffande fosterbarn från storstäderna skulle jag vilja säga till fru Segerstedt Wiberg, att de flesta av dem är utackorderade i mindre kommuner, som inte får några skatteinkomster men väl utgifter för dessa barn. Det är också en sak att tänka på. Slutligen vill jag säga att jag med min interpellation har velat komma åt sakfrågan i denna så otroligt viktiga angelägenhet. Jag tror att jag har klargjort, att jag velat komma åt fosterlönernas storlek och sådana saker och att jag inte, i likhet med en del andra talare, velat komma åt vissa statsråd.

Herr talman! Fru Hamrin-Thorell har undrat om de 255 kronorna skall vara en ersättning som svarar mot kostnaderna för barnets vård och fostran. Jag har i mitt svar sagt att varken de 255 eller, om man lägger till det allmänna barnbidraget, de 330 kronorna i månaden innefattar någon nämnvärd ersättning för barnets vård och fostran, om man därmed avser ersättning för det arbete som fosterföräldrar lägger ned. Det tycker jag är ett svar i klartext. Att man, när man sedan skall gå ut och resonera om vilken ersättning man skall komma fram till, måste ha ett annat sakunderlag än vad vi har i dag, det tycker jag också är uppenbart.

Herr talman! Jag skulle med statsrådet Odhnoff kunna säga till fru Lilly Ohisson, att kommunala utgifter inte står på dagordningen i dag, så dem skall vi kanske inte diskutera. Men jag vill dock framhålla, att det är riktigt att det är storstäderna som placerar ut barnen och att därvid andra kommuner kan få åtskilliga utgifter. Men eftersom jag har accepterat fru Ohlssons linje att man skall ge ordentlig lön till fosterföräldrar, så innebär ju detta att de kommer att få betala skatt på lönen till kommunen där de är bosatta. Dessutom betalar de stora kommunerna ofta mer för de barn som placeras utanför hemstaden än för dem som placeras inom den. Sedan hade fru Ohlsson några funderingar om »folk som vill komma åt statsråd», som jag inte riktigt förstod. Den fråga vi diskuterar här har debatterats i TV och radio. Hela svenska folket har haft tillfälle att följa den. Hela svenska folket kan vilja få vissa frågor klargjorda. Jag har aldrig varit med om att det har sagts, att man vill komma åt ett statsråd därför att man ber statsrådet om upplysningar. Menar fru Ohlsson på allvar att varje gång vi har en debatt med statsråd så betyder det att vi vill »komma åt» det statsrådet? Jag trodde att vi var här för att diskutera i sakfrågor, och den ordningen ämnar åtminstone jag hålla mig till.

Herr talman! Herr Palm har ställt en fråga till mig om de utländska läkarnas praktiktjänstgöring vid svenska sjukhus. På regeringens förslag beslöt 1966 års riksdag att en särskild tilläggsutbildning skulle anordnas för läkare med utländsk medicinsk examen. Utbildningen sker i form av en vidareutbildningskurs på fyra månader och en språkkurs på ca två månader. Efter genomgången utbildning skall läkaren — innan han får legitimation — i allmänhet tjänstgöra ett och .ett halvt år vid kliniker, som godkänts för ändamålet av medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare, Under tjänstgöringen förutsätts läkaren som regel kunna få vikariat på underläkartjänst. Den första vidareutbildningskursen ägde rum i våras vid regionsjukhuset i Örebro. I anslutning härtill gjorde nämnden en förfrågan till klinikcheferna vid landets centrallasarett och övriga lasarett av motsvarande karaktär om det förelåg möjligheter att ta emot en eller flera läkare för tjänstgöring. Enkäten gav vid handen, att lasaretten i stort sett inte tycktes ha behov av den läkarförstärkning som nämnden erbjöd utan att de var relativt väl tillgodosedda med vikarier på underläkartjänsterna. Resultatet av denna enkät föranledde en av nämndens ledamöter, professor Werkö, till en kommentar i Läkartidningen, Efter att ha konstaterat behovet av en väl kontrollerad import av utländska läkare avslutar han sin artikel med följande uttalande: »Medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare gör vad den kan för att gallra och utvälja lämpliga individer och ge dem lämplig efterutbildning. Det fordras dock att hela den svenska läkarkåren och då framför allt läkare i chefsställning bidrar till denna efterutbildningsprocess så att sjukvården kan dra största möjliga nytta av dessa läkare.» I detta uttalande vill jag helt instämma. Jag har nu erfarit att nämnden har beslutat utvidga kretsen av godkända sjukhuskliniker för att ge de utländska läkarna större valfrihet vid sökande av underläkarvikariat. Detta har kunnat ske utan avkall på kvaliteten i den praktiska tjänstgöringen, Nämnden upplyser också att samtliga läkare, som i våras genomgått kursen i Örebro, nu har underläkarvikariat vid kliniker som är lämpliga för deras utbildning. Nämnden räknar inte med att det skall möta några svårigheter att bereda kommande kursdeltagare lämpliga utbildningsplatser.

Herr talman! Jag har med tillfredsställelse tagit del av det svar som statsrådet Aspling gett på min interpellation. Det utgör en värdefull bekräftelse på hur det ansvariga statsrådet ser på en av vägarna för att lösa en besvärande arbetskraftsfråga inom den stora vårdsektorn. Jag måste erkänna att jag blev ganska oroad, när jag för några månader sedan följde den debatt som fördes i Läkartidningen om möjligheterna att placera de utländska läkare som utbildas vid den nämnda kursen i Örebro. Professor Lars Werkö gav i nr 27 av Läkartidningen en kommentar till en enkät som gjorts om möjligheten för de svenska sjukhusen att ta emot dessa utländska läkare för att ge dem långtidsvikariat. Frågan hade gått ut till klinikcheferna vid centrallasaretten, och professor Werkö, som är medlem av medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare, skrev i sin kommentar i Läkartidningen: »Den goda kvaliteten på medicinarna i den första grupp som utbildas i Örebro avspeglas av att man i Örebro och dess omgivning är beredd att ta hand om större delen av den kurs som utexamineras under försommaren 1967. Däremot har det varit en källa till såväl förvåning som besvikelse för nämnden för utländska läkare att se med vilken negativ attityd större delen av klinikcheferna på centrallasaretten besvarade den enkät som ställts till dem. Många överläkare svarar helt enkelt, att någon möjlighet att bereda dessa läkare vikariat inte finns, andra svarar, att man hellre vill ha en svensk medicine kandidat än några utländska läkare på sin klinik, medan några underlåter att svara eller helt lakoniäiskt svarar nej. Huruvida detta är uttryck för att läkarbristen håller på att kompenseras eller att man anser detta läkartillskott mindervärdigt är svårt att avgöra. Bägge alternativen förefaller lika olustiga för den som centralt bedömer frågorna.» I sin artikel drog professor Werkö följande slutsats: »Det samlade intrycket man får av enkäten är sålunda, att centrallasaretten har sitt läkarbehov i huvudsak tillgodosett. Det är tydligt att läkarbristen i dag inte upplevs på de stora sjukhu sens stora discipliner, medicin, kirurgi och psykiatri, utan manifesteras utanför dessa, såväl på mindre sjukhus som i andra specialiteter eller öppen vård.» Herr talman! För en lekman förefaller statsmakternas initiativ på detta område vara ett gott grepp, samtidigt som svaren verkar något förbryllande med tanke på den ofta påtalade s.k. vårdkrisen. Folkpartiet har ju energiskt drivit påståendena om vårdkrisen i sin politiska propaganda, och vi kommer säkerligen att få höra mera av detta under valåret 1968. Nu ställer man sig frågan: Hur stämmer det mottagande som denna enkät i många fall fick med folkpartiets sätt att för några månader sedan: — framställa — sjukhussituationen som närmast katastrofal? En oro kände jag också över den motvilja som redan på 1930-talet kom till uttryck i vissa läkarkretsar gentemot de yrkeskolleger som måste fly undan sina politiska förtryckare på kontinenten för att söka sin utkomst i vårt land. Då hette det att vi redan hade tillräckligt med läkare i Sverige och att vi inte hade behov av flera. Denna syn föll tillbaka bl.a. på en gammal monopolistisk skråanda, som dess värre funnits inom många yrkeskategorier men som utvecklingen själv kommit att korrigera. Jag hade kunnat förstå ett vakthållande kring egna intressen, om det varit frågan om en arbetslöshetshotad kår, men en sådan är ju läkarkåren ingalunda. Dessa intryck har kommit att blandas med vad som sägs av den borgerliga opinion vilken upprepade gånger anklagat regeringen för en överdriven försiktighet i sin invandringspolitik och vad som sägs i frågan om att så snabbt som möjligt ansluta vårt land till den stora gemensamma marknaden, där ett av fundamenten är en fri europeisk arbetsmarknad. Den slutsats jag kommer till är att professor Werkös signaler har varit till stor nytta när det gällt att uppmärksamma dessa förhållanden. Herr talman! Jag gläder mig också åt socialministerns kompletterande besked om att medicinalstyrelsens nämnd för utländska läkare beslutat utvidga kretsen av godkända sjukhuskliniker för att fortsättningsvis ge de utländska läkarna större valfrihet vid sökandet av underläkarvikariat. Av stort intresse hade emellertid varit att få några aktuella faktiska uppgifter om antalet utländska läkare som beretts och framöver ges möjligheter att på detta sätt medverka till en lösning av våra omtalade vårdproblem, men jag tar socialministerns svar som en försäkran när han säger att nämnden inte räknar med att det skall möta några svårigheter att bereda kommande kursdeltagare lämpliga utbildningsplatser. Jag tackar socialministern för det svar han givit i denna fråga.

Herr Palm ställde också en fråga angående antalet utländska läkare. På det vill jag svara att vi haft förmånen att ta emot ett mycket betydande antal utländska läkare. Som jag nämnde under remissdebatten i denna kammare för någon tid sedan, kunde vi för några veckor sedan få ett ytterligare tillskott av 55 väl kvalificerade läkare från Tjeckoslovakien och Bulgarien. Det har naturligtvis varit av stort värde. Herr Palms fråga berör otvivelaktigt en intressant sak, Jag skall inte närmare gå in på professor Werkös artikel. Emellertid ställer ju denna fråga framför allt det många gånger onyanserade talet om läkarbristen i en viss egendomlig dager. När vi i olika avseenden an stränger oss för att snabbt få fram fler utländska läkare med god grundutbildning, visar det sig av en del uttalanden från klinikcheferna vid centrallasaretten och Övriga lasarett, att man på sina håll inte kunde placera fler läkare. Det speglar naturligtvis inte läget i dess helhet i vårt land. Som jag många gånger framhållit har vi problem på detta område, Vi måste utbilda fler läkare, och vi måste också försöka få fler utländska läkare till Sverige. Men nog är en del av dessa yttranden ett intressant fenomen i sjukvårdsdebatten. Det visar väl framför allt, herr talman, som jag också många gånger understrukit, att vi behöver nyansera debatten om våra sjukvårdsresurser.

Herr talman! Herr Isacson har ställt vissa frågor angående äganderättsutredningarna och verksamheten för strukturrationalisering inom Kopparbergs län. Till svar vill jag meddela, att riksdagen senast år 1966 beslutat höja kostnadstäckningen inom lantmäteriet i dess helhet till i genomsnitt 60 procent för förrättningar som avser jordbruksoch skogsbruksändamål. Enligt lantmäteritaxan tas vid förrättning för äganderättsutredning ut en avgift som motsvarar 50 procent av självkostnaden. Lantmäteristyrelsen kan emellertid besluta om ytterligare nedsättning av avgiften då det gäller förrättning av större allmän betydelse eller då det annars föreligger särskilda skäl för nedsättning. Vad gäller frågan om tillämpningen av jordförvärvslagens 5 8 vill jag framhålla, att alla jordförvärvsärenden prövas mot bakgrund av de förhållanden, som råder i det enskilda fallet. Detta innebär självfallet att de speciella strukturförhållandena i Kopparbergs län beaktas vid prövning av ansökningar enligt jordförvärvslagen i fall där dessa förhållanden är aktuella.